Herr talman! Svensk utrikespolitik under senare år förtjänar en inträngande och kritisk analys i riksdagen, i massmedia och i andra fora. Den svenska neutraliteten har medverkat till att den utrikespolitiska debatten i vårt land genomgående har blivit försiktig. Den gamla traditionen i svensk utrikespolitik från 1950-talet har fortfarande hängt med i så måtto att intresset och viljan till en kritisk analys av den svenska utrikespolitiken och dess mål förekommit i alltför ringa grad. Detta är olyckligt, eftersom det har lett till att bl.a. riksdagens inflytande över utrikespolitiken i alltför ringa utsträckning kunnat göra sig gällande. Den svenska utrikespolitikens senaste utvecklingsfaser har knappast någon särskilt djup folklig förankring. Det gäller också vår biståndspolitik. Det går i dag inte att skilja den svenska biståndspolitiken från den svenska utrikespolitiken i övrigt. I och med detta har vi avlägsnat oss från det grundläggande kriterium som borde vara gällande för svenskt bistånd, nämligen den humanitära aspekten. Det svenska biståndet till Cuba har kommit i centrum av debatten. Kritiken mot det kubanska militära engagemanget i Afrika har varit hård. Det måste slås fast att det som hänt i Angola inte är någon engångsföreteelse. Cuba finns —- det har med all önskvärd tydlighet framgått av artiklar i bl.a. svensk press — också på en rad andra ställen i Afrika, Mellersta Östern och Latinamerika. Det är självklart att denna globala verksamhet inte är någonting som Cuba självt kan betala. Det är inte heller så att dessa aktiviteter i första debatt och valutapolitisk debatt hand gynnar rent kubanska intressen. Det är Sovjetunionen som drar nytta av vad Cuba gör i tredje världen. Cuba tjänar här som en spjutspets för sovjetiska militära och politiska framstötar. Den amerikanska utrikespolitiken har haft betydande motgångar under 1960 och 1970-talen på vissa håll i världen. Sovjetunionen har under denna tidsperiod legat relativt lågt men i gengäld ägnat sig åt bl.a. att bygga upp en militär flotta som saknar motstycke och som är ett utomordentligt redskap om man skulle vilja utöka sitt militära och politiska inflytande till andra delar av världen. Den sovjetiska högsjöflottans skapande är ett av de mest intressanta och samtidigt mest illavarslande tecknen på Sovjetunionens expansionssträvanden. Genom att de kubanska trupperna har börjat uppträda i strategiskt och politiskt intressanta länder i olika delar av världen öppnas nu möjligheterna till ett ökat politiskt inflytande för Sovjetunionen. Det vore naivt att blunda för detta. Sovjetunionen betalar Cubas aktiviteter och förser detta land med hypermoderna vapen. Sovjet gör naturligtvis inte detta utan vederlag. Fidel Castro har på det sättet gjort sig till ett lydigt redskap för den sovjetiska politiken. Måhända har han inte haft något val. Med all säkerhet kan vi räkna med att kubanska trupper kommer att ställa upp i fler och fler länder för särskilda syften. Det kommer framdeles att finnas gott om ”befrielserörelser” av de mest skilda slag, som kommer att betrakta Cuba som en reserv, en truppbank varifrån man kan låna soldater och vapen, dock på vissa villkor. Vilka villkoren är kan man gissa sig till. Det är säkert väldigt få i vårt land som har någonting emot att diktatoriska regimer, var de än finns — och vi har som bekant sådana på nära håll — ersätts med demokratiska. Men det är inte detta saken gäller. Problemet är om vi skall acceptera att en av supermakterna använder ett u-land till att föra dess krig, sköta dess subversion, öka dess politiska och militära inflytande. Problemet är naturligtvis detsamma vilkendera av supermakterna det är fråga om. Sådana förhållanden är inte unika. De har alltid förekommit. Krig genom ombud kommer vi säkert aldrig ifrån. Men i det aktuella fallet är Sverige i hög grad inblandat. Genom vårt stöd, ekonomiskt och politiskt, blir vi indirekt garanter för Cubas och Sovjetunionens politik i vissa avseenden. Det måste understrykas att vi ger ett betydande bidrag till Cuba via biståndsbudgeten. Men vi har också, herr talman, och det är intressant —- jag har inte noterat att det har uppmärksammats i debatten — visat Cuba ett större förtroende än något annat land vad gäller upphandlingen av varor och tjänster för biståndet. Cuba är nämligen det enda mottagande land för svenskt bistånd som självt får svara för upphandlingen av de varor och tjänster som ingår i projekten. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av vad som hänt. Vidare har det diplomatiska umgänget med Cuba ökat. Statsministern besök i det landet. Den kubanske regeringschefen Fidel Castro väntas — Onsdagen den till Sverige i år. Allt detta kan knappast tolkas som annat än att Sverige — 31 mars 1976 inte har några mer avgörande invändningar mot Cubas politik. Jag är övertygad om att min skeptiska inställning till Cubas militära — Utrikes-, handelsäventyr delas av en överväldigande majoritet av svenska folket. Reak och valutapolitisk tionen mot Cubas politik har också varit stark i andra länder. I det norska — debatt stortinget har starka krafter varit i gång för att helt stoppa hjälpen till Cuba. Beslutet blev för några dagar sedan att u-hjälpen till Cuba helt skall avbrytas när de norska hamnprojekten är avslutade 1978. Västtyskland, som hittills har givit ett mindre bistånd till Cuba, har också beslutat sig för att helt upphöra med det med hänsyn till Cubas inblandning i Angola. Från svensk sida föreslås däremot en uppräkning av biståndet. En nedtrappning av motsvarande slag som det norska stortinget har beslutat är det minsta vi borde göra från svensk sida. I annat fall riskerar vi att allvarligt skada viljan hos svenska folket att ge bistånd. Det är naturligt om reaktionen blir sådan. Viljan hos gemene man att ge svenska skattepengar till krigiska äventyr, syftande till att öka det sovjetiska inflytandet i världen, torde vara högst begränsad. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga några ord om situationen i Mellersta Östern. Herr Ahlmark har relativt utförligt ägnat sig åt den frågan i sitt anförande. I regeringsdeklarationen finns också ett flertal synpunkter i just detta ämne. Den svenska inställningen till konflikten har förändrats under senare år, från en starkt Israelvänlig inställning till en mer avvaktande attityd till de olika parterna i konflikten. Att en omsvängning de facto har ägt rum från svensk sida är bara att konstatera. Vi behöver i detta sammanhang inte gå närmare in på orsakerna. Oljan har spelat en roll, men det har också funnits andra skäl för Sveriges nya linje. Jag hade förra året tillfälle att besöka en rad länder i regionen. I samband därmed fick jag tillfälle till sammanträffanden som syftade till att visa hur de olika länderna såg på konflikten och PLO:s roll i sammanhanget. Den korta reflexion som jag gör med anledning av detta är följande: "det finns — och det har förvisso understrukits i olika sammanhang — inte någon enhetlig linje arabländerna emellan i frågan, och PLO står i många avseenden på en ståndpunkt som inget arabland stöder. Det vore farligt att dra alla arabländer över en kam. Det finns olika grader av förståelse för Israel och dess problem i skilda länder. Vad Sverige i detta sammanhang kan göra är att klart markera sin positiva inställning till de arabländer som mer än andra strävar efter en fredlig lösning av konflikten. Jag är inte säker på att detta verkligen har varit en konsekvent linje från den svenska regeringens sida. Också här har man från svenskt håll haft en viss benägenhet att odla kontakter med stater som har en mer militant inställning i frågan än andra. Att Israel är en realitet har knappast förnekats av någon representant 109 och valutapolitisk debatt 110 för de mer moderata arabstaterna. Men då är utgångspunkten 1967 års gränser. Det är mot denna bakgrund som rapporterna om att Israel börjat bebygga de territorier som erövrades under oktoberkriget 1973 är oroande. Man får inte underskatta den psykologiska effekt som detta har i arabvärlden. Vad som nu sker på Israels initiativ kan minska möjligheterna att få till stånd en lösning på grundval av 1967 års gränser. De moderata krafterna i arabvärlden försätts genom det som nu sker i en besvärlig situation. Israel motverkar sina egna syften genom att börja bebygga de nya områdena. En lösning av den här konflikten måste innebära att båda sidor måste kompromissa. Det ankommer inte på oss i Sverige att i detalj tala om vad en lösning skall innehålla. Men vi måste i vårt handlande konsekvent stödja de moderata krafterna såväl i arabvärlden som i Israel. Vi bör påtala olämpliga handlingar på vilken sida de än förekommer. Knappast någon i Sverige - om vi bortser från rena extremistgrupper — vill radera ut Israel från kartan. Vi måste från svenskt håll arbeta för att kräva rättvisa åt alla de parter som har drabbats av konflikten. Då gäller det inte längre i första hand stater utan människor som bor och verkar nära varandra.

Herr talman! I en slutreplik till Per Ahlmark, som denne inte hade möjlighet att bemöta, sade utrikesministern att det uttalande i Newsweek av PLO-talesmannen Kaddoumi som Per Ahlmark hade åberopat har dementerats. Kaddoumi skulle ha varit felciterad. Vidare menade utrikesministern att det gäller att hänga med i svängarna, att uttalanden som är en månad gamla kan vara föråldrade därför att utvecklingen går så fort. Nej, tyvärr, herr Andersson. PLO har inte utvecklats. Man har konsekvent hållit fast vid sina programpunkter. Israel skall försvinna som judisk stat. Bara de judar som kom till Israel före 1917 skall få stanna kvar i ett Palestina enligt PLO:s modell. Palestinafrågan måste lösas med krig. Det är så man uppfostrar den palestinska ungdomen. Det är de förväntningarna PLO skulle ha att infria den dag man fick herraväldet över Palestina. Någon gång kan man göra ett mer försonligt uttalande för okritiska journalister eller politiker från västländerna för att skapa goodwill, för att öka chanserna att få tala inför FN eller för att få tillgång till någon annan propagandaplattform. Men det dröjer inte många dagar förrän man är framme med en dementi - som kanske inte får så stora rubriker i Västerlandet, men som hos de egna skingrar alla tankar på en mjukare linje och givetvis krossar alla eventuella illusioner inom Israel om att PLO skulle ha ändrat sina grundläggande avsikter. Låt mig bara ta ett enda exempel på den här tekniken, hämtat från Dagens Nyheter den 2 mars i år. PLO dementerade den dagen bestämt uppgifter från Washington Post om att Yassir Arafat skulle ha föreslagit en buffertzon under FN på ockuperat område, och sagt att en sådan zon skulle kunna leda till ett palestinskt erkännande av Israel. Det var inte alls tal om att erkänna Israel, inte under några omständigheter, sade PLO-talesmannen. Även om Israel går med på att dra sig tillbaka från ockuperat arabiskt territorium och går med på att en palestinsk stat upprättas väster om Jordan, så blir det inget erkännande. Det sade Arafats närmaste man. Det finns en klar linje vad oss anbelangar, och det är att vi inte erkänner Israel. Det är fullkomligt omöjligt, fortsatte han. Jag kommer inte dragande med det här citatet för att triumfera — tvärtom. Det är i en känsla av hopplöshet man läser varje ny dementi. Och beklämningen är så mycket större, när man ser hur PLO:s ställning bland palestinierna tycks stärkas — delvis på grund av den svenska regeringens insatser. Mot den här bakgrunden är det också klart att det inte skulle räcka med en eller annan försonlig deklaration av PLO - även om den inte följdes av nya dementier och krav på att Israel skall förgöras. Så länge PLO fortsätter att skapa förväntningar hos palestinierna om att den judiska staten skall sopas bort, att alla judar som kommit till Israel efter 1917 skall sändas tillbaka till förföljelsen, så länge är det mycket begärt att Israel skall våga lita på milda deklarationer för världspressen. Jag vet inte vad som hände när Kaddoumi intervjuades av Newsweek. Hans dementi följer ju bara mönstret från tidigare. Men jag vet vad han sade till Per Ahlmark om PLO:s program, för då var jag närvarande. Jag kan bara intyga att det referat av samtalet, som Per Ahlmark har lämnat här i dag och i TV-diskussionen i måndags, är till alla delar korrekt. Kaddoumi förnekade inte på någon punkt §6 i PLO:s stadgar. Han påstod inte att den skulle ha ändrats eller tagits bort. Det var samma skrämmande budskap som så många gånger tidigare. Helsingforsdeklarationen har spelat en stor roll i diskussionen här i dag.

debatt och valutapolitisk debatt De ryska ledarna lovade i Helsingfors att i positiv och humanitär anda behandla ansökningar från personer som önskar återförenas med medlemmar av sina familjer, och därvid särskilt beakta ansökningar av brådskande natur, såsom ansökningar från personer som är sjuka eller gamla. De lovade också att behandla ansökningar på detta område så skyndsamt som möjligt. De försäkrade att en begäran om att få återförenas med familjemedlemmar inte skall leda till att man mister sina rättigheter. Det är nu åtta månader sedan det här dokumentet undertecknades. Vi vet att löftena inte har hållits. Många ryska judar, som ansöker om att få återförenas med sina familjer i Israel, har inte fått en behandling i positiv och humanitär anda, inte heller har deras ansökningar behandlats skyndsamt. Judarna i Sovjet har inte kommit i åtnjutande av de rättigheter som enligt Helsingforsdeklarationen skall garanteras minoriteter. De har inte den religionsfrihet och kulturella frihet som de sovjetiska härskarna har lovat att respektera. I stället har judarna i Sovjet fått uppleva fortsatt och skärpt diskrimincring. De förvägras rätten att vara judar, att fritt utöva sin religion, att ge ut tidningar och böcker inom sin egen kultur. Samtidigt — om de av detta drar slutsatsen att deras hemland inte är Sovjetunionen utan Israel, så förvägras de rätten att resa dit. Antalet judar som tillåts lämna landet har skurits ned från ungefär 3 000 i månaden 1973 till I 700 i månaden 1974 och bara I 000 i månaden 1975. I fler fall än någonsin har antingen judar fått sina ansökningar om att få återförenas med familjemedlemmar avslagna eller också har, trots Helsingforsdeklarationens löften, behandlingen dragits ut så att de fortfarande väntar på besked, kanske flera år efter det att ansökan lämnades in. Dröjsmålet är så mycket grymmare som själva ansökan vanligen leder ull en förvärrad situation för dem som vill lämna landet. Ofta blir man av med arbetet och kan inte få något nytt. Man trakasseras som förrädare. Eftersom man förvägras arbete, kan man straffas enligt lagen om parasilism. Herr talman! Låt mig visa ett exempel på den kulturella behandlingen av judar i Sovjetunionen. Det som kammarens ledamöter kan se litet svagt på bildskärmen är en fotostatkopia av en vetenskaplig artikel, som sprids officiellt i Sovjetunionen. Texten har en mängd vita gluggar. Namnet på professor Levitj, en internationellt känd judisk-rysk fysiker har nämligen raderats ut på alla ställen där det förekom i denna vetenskapliga artikel. Professor Levitj görs alltså till en icke-person. Han får inte ens omnämnas i vetenskapliga artiklar. Var finns då den respekt för det inneboende värdet hos varje människa, som Helsingforsdeklarationen talar om? Det här kan kanske tyckas vara en detalj, men medpge att det är en ganska otäck detalj! Herr Werner i Tyresö önskade tidigare att svenska folket skulle få bättre information om vad som står i Helsingforsdeklarationen. Det kan man hålla med om. Det som står i det dokumentet är i och för sig inte några märkliga saker för de flesta svenskar. Inför kapitlet om familjernas återförening tror jag de flesta här i landet snarast känner besvikelse. Trots allt bygger ju det avsnittet inte på den för oss så självklara principen att man skall ha rät att förenas med sin familj, och att man skall ha rärt att lämna det land där man upplever sig som diskriminerad, utan på att man måste ansöka, att ansökan skall övervägas av myndigheterna, att det kan finnas olika avgifter och andra påfund från de styrande som är till för att försvåra för familjemedlemmar att leva tillsammans. Kort sagt: vad detta kapitel lär oss är att i de kommunistiska staterna känner man sig tvingad att hålla kvar medborgarna med våld. Där är det en särskild förmån att få lämna landet! Om det är någon informationsuppgift som Lars Werner borde känna som speciellt angelägen, är det att upplysa oss om detta: Varför är det nödvändigt för hans kommunistiska broderparti att försvåra för judarna att lämna Sovjet - och andra oliktänkande med för den delen? Och varför har så litet gjorts i praktisk handling av hans partibröder i Sovjet för att på de här viktiga punkterna leva upp till de löften som gavs i Helsingfors? Låt mig också, som herr talmannen Bengtson, påminna om ett annat dokument som har direkt betydelse för de ryska judarna, nämligen FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Den ratificerades av Sovjetunionen i höstas, den 16 oktober. Den trädde i kraft den 23 mars i år — alltså för drygt en vecka sedan. FN-konventionen talar ett klarare språk om rätten att lämna ett land: ”Envar äger frihet att lämna vilket land som helst, däribland sitt eget”. Den rätten får inte inskränkas annat än för att skydda den nationella säkerheten och den allmänna ordningen, den allmänna hälsovården eller sedligheten eller andra personers fri och rättigheter. Den här konventionen har alltså just trätt i kraft. Det har givetvis inte varit något hinder för staterna att tillämpa den redan tidigare — jag utgår från att Sverige har gjort det - men nu är det nödvändigt. Nu ankommer det på Sovjetunionen att leva upp till deklarationen att var och en skall ha rätt att lämna sitt eget land, även judarna. Fullkomligt laglydiga människor får inte plötsligt betraktas som brottslingar därför att de ansöker om utresetillstånd. De som inte har haft befattning med försvarshemligheter eller liknande får inte hindras att resa med hänvisning till den nationella säkerheten. I regeringsdeklarationen i dag sägs på tal om Helsingforsdokumentet att ”påtalande av förtryck och ofrihet är ett sätt att värna om avspänningspolitiken”. Regeringen kommer, säger man, att fortsätta att delta i den internationella opinionsbildningen gentemot brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Något nämnvärt bidrag till opinionsbildningen mot förföljelserna av judarna i Sovjet har dock inte regeringen lämnat i dag. Statsministern debatt och valutapolitisk debatt skall nästa vecka resa till Sovjetunionen. Jag utgår från att han då påtalar det förtryck och den ofrihet som de ryska judarna lever under, eftersom det enligt regeringens uppfattning — och jag delar den inställningen - är ett riktigt sätt alt värna avspänningspolitiken att kritisera sådant. Självfallet kommer herr Palme att avkrävas besked, när han återvänder hem, om vad han har gjort för att klargöra det svenska folkets starka uppslutning bakom principen att envar skall ha rätt att lämna vilket land som helst, däribland sitt eget, och den lika starka kritiken i Sverige mot det sätt på vilket judarna i Sovjet förföljs, fängslas och förödmjukas. Sverige är inte bara bundet av Helsingforsdeklarationen och FN-konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Vår delegation i Europarådet stödde också enhälligt den senaste rekommendationen angående judarna i Sovjet, som hade förberetts av Per Ahlmark och som antogs i januari 1976. Den kräver av Sveriges regering att man begär av de sovjetiska myndigheterna att de avbryter trakasserierna, förtrycket och de orättfärdiga rättegångarna mot judar och den antisemitiska kampanjen, och att de skall låta alla judar som så önskar utvandra, och ta bort alla hinder för en sådan utvandring. Jag utgår från att herr Palmes besök i Sovjet är ett lämpligt tillfälle för den svenska regeringen att uppfylla sina förpliktelser enligt Europarådets beslut. Många vittnesmål från judar som har sluppit ut därifrån säger också att sådana framställningar i samband med statsbesök kan ha effekt, inte bara i största allmänhet, utan direkt för människor av kött och blod. Om Olof Palme är villig att ta på sig uppgiften att tala för namngivna människors rätt att förenas med sina familjer, då har han möjlighet att hjälpa några av dem till frihet. Jag kan inte förstå hur Olof Palme skall kunna säga nej till en sådan vädjan.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse till den rapport beträffande nedrustningsarbetet som fru Thorsson lämnade inför kammaren för en stund sedan. Från centerns sida hävdar vi att nedrustningsarbetet måste ha högsta prioritet i vårt internationella engagemang.

I den regeringsdeklaration som vi fick del av inledningsvis i den här debatten tecknas i det stora hela en ljus bild av den svenska kronans situation på valutamarknaden. Från regeringens sida lägger man tydligen stor vikt vid vår valutamässiga anknytning till länder med en genomsnittligt klart fallande takt i pris och kostnadsstegringar. Detta karakteriseras i regeringsdeklarationen med rätta som en viktig faktor för att dämpa sådan kostnadsstegring i Sverige som orsakats av importprisut vecklingen. Man bör då notera att det sedan långt tillbaka råder en ny situation när det gäller den internationella prisutvecklingen. Av regeringsdeklarationens formuleringar kan man lätt få det intrycket att utvecklingen av importpriserna fortfarande är motorn i vår svenska inflationsutveckling. Så är emellertid inte alls fallet. Regeringsdeklarationen är på denna punkt oklar.

Medan internationellt bestämda priser 1974 förklarade mer än hälften av det årets prisuppgång på 12 96, svarade de endast för en tiondel av fjolårets prisuppgång. För innevarande år beräknar institutet att utländska prisstegringar skall orsaka en sjättedel av den beräknade prisuppgången på 8 K&K. Det innebär att den inhemska inflationen blivit i motsvarande grad högre. Eftersom inflationsimpulserna utifrån på detta sätt har minskat, har andrum skapats för att man på allvar skall kunna ta itu med inflationsproblemen i Sverige. Det är mot den bakgrunden som centern redan vid höstriksdagens start föreslog ett anti-inflationsprogram, och detta program är i dag lika aktuellt som då. Det är uppenbart att den svenska kronans stabila utveckling i icke oväsentlig utsträckning bidragit till en stabilisering av den svenska prisnivån. Efter att under de första tre kvartalen i fjol ha åkt berg och dalbana på en hög nivå har kronan praktiskt taget oavbrutet sedan oktober månad i fjol stärkt sin ställning gentemot andra valutor. Detta är att notera med tillfredsställelse mot bakgrund av den inflationsproblematik som jag här tecknat bilden av. D-marken ligger alltjämt stabilt på toppen, som också framhålls i regeringsdeklarationen, och den svenska kronan har framgångsrikt behållit sin position. Västtyskland har lyckats hålla tillbaka inflationen, och den tyska exporten har nu också kommit i gång, vilket bidragit till att stärka D-markens ställning. Den fråga man nu kan ställa sig är om Västtyskland kan undgå en uppskrivning av den starka D-marken. Kan Danmark och Belgien hålla kursrelationerna till D-marken utan särskilda stödoperationer, som ändå innebär en ökad skuldsättning? Eller kommer dessa länder att följa Frankrike i spåren? Det är aktuella frågor som är av stor betydelse också för den svenska kronans ställning och därmed även för vår handelspolitiska situation under den närmaste framtiden. Den valutaoro som nu sätter sin prägel på utvecklingen har också sin betydelse för utvecklingen av handelssamarbetet. Osäkerheten beträffande valutakursernas utveckling skapar oro beträffande priser och betalningsvillkor, vilket kan få negativa effekter för den konjunkturåterhämtning som nu har börjat och som debatt och valutapolitisk debatt vi är beroende av för den svenska ekonomins riktiga och positiva utveckling. Från svensk sida måste därför utvecklingen på valutamarknaden följas med största vaksamhet, samtidigt som man med fog kan konstatera att en stark krona är en absolut förutsättning för att vi med framgång skall kunna bekämpa inflationen, som nu har gått in i ett besvärligt skede eftersom den till större delen är hemmaorienterad. På sikt kan givetvis inte en stark krona grundas på en genom stor utrikes upplåning uppbyggd valutareserv. Det avgörande måste vara vår egen produktionsförmåga och konkurrenskraft. Regeringen har en benägenhet att se valutapolitiken som en fristående faktor i detta sammanhang -— det är det intryck man får av regeringsdeklarationen. Så är naturligtvis inte fallet. En framgångsrik valutapolitik som slår vakt om vår ekonomiska självständighet och vårt oberoende måste grundas på en näringspolitik som tar till vara de utvecklingsmöjligheter som finns i vårt produktionsliv. Regeringsdeklarationen ger alltså ingen fullständig bild 'och bör alltså kompletteras om man vill ha en realistisk analys av vårt läge i det internationella ekonomiska och handelspolitiska samarbetet. Man skulle kunna säga, herr talman, att regeringens brist på målmedveten näringspolitik på sikt är ett av hoten mot kronans starka ställning på valutamarknaden.

Herr talman! I årets budgetproposition och i finansplanen har finansministern mycket klart uttalat att det svenska välståndet och den svenska levnadsstandarden i mycket hög grad är beroende av vår utrikeshandel och då främst av ett gott utbyte av vår export. Finansministern har i svepande ordalag sagt att företagen måste uppmuntras i sina exportansträngningar. Man saknar emellertid några konkreta exempel på finansministerns goda vilja att hjälpa svensk export och de svenska exportföretagen i ett läge där vår handelsbalans pekar i fel riktning. Det är uppenbart att både när man har och när man står inför en väntad lågkonjunktur bör staten gå in och med olika medel stimulera företagens ansträngningar att bidra till att den svenska levnadsstandarden bibehålls och att utvecklingen förs framåt. Staten engagerar sig nu och har tidigare engagerat sig i stort sett inom tre områden vad gäller exportfrämjandet: Exportrådet har i sin anslagsframställning poängterat nödvändigheten av att staten går in och bidrar när det gäller kostnaderna för insatser för de mindre företagen. De större företagen betalar redan sin andel av de totala kostnaderna. Där måste man konstatera att på grund av den inställning som riksdagen har deklarerat — vi fattade ett beslut här för någon vecka sedan - kommer de mindre företagen att få en mindre service än tidigare. Den uppsökande verksamheten kommer att skäras ner. och en stor del av den verksamhet som Exportrådet initierat får anstå. Till Exportrådets uppgifter hör att i egen regi eller tillsammans med företagarföreningar, styrelsen för teknisk utveckling etc. bedriva en uppsökande verksamhet bland de företag som har en exportpotential men som i dag ännu inte har vågat ta steget fullt ut på exportmarknaden på grund av resursbrist eller av andra skäl. Jag har tidigare - i den debatt som gällde näringsutskottets betänkande om bl.a. anslaget till Exportrådet — påpekat just att insatser som riktar sig mot de mindre företagen kanske inte sätter några större spår i den totala svenska exportstatistiken. Däremot har en insats med inriktning på de mindre företagen en stabiliserande effekt för det enskilda företaget: man har möjligheter att få en bredare marknad, möjlighet till längre serier och därmed lägre priser och större konkurrenskraft både hemma och på exportmarknaderna. Man höjer sysselsättningen, vilket inte är minst viktigt för den långa rad företag som finns i avfolkningsområden, där en exportfrämjande insats direkt kan ge jobb till i bygden boende. Vid tillkomsten av Exportrådet pekade de båda huvudmännen, men kanske främst handelsdepartementet, på nödvändigheten av att ha en betryggande reserv för verksamheten.

För ett aktiebolag är det helt naturligt att man har en betryggande reserv relaterad till aktiekapital och även relaterad till omsättning och antal anställda. Man har nu rätt att ställa frågan till statsrådet Lidbom, om uppbyggnaden av en reserv, som vid utgången av detta verksamhetsår kommer att uppgå till ca 10 milj.kr., ligger Exportrådet i fatet när man diskuterar statligt bidrag till Exportrådets verksamhet. Det måste ju ur allas synpunkt vara önskvärt att man har byggt upp en reserv som man inte utan vidare tummar på, som endast tas till i extremfall och som inte skall tas med i en diskussion beträffande statsbidrag. I Exportrådets fall finns många möjligheter till minskningar eller direkta bortfall, t.ex. abon nentbortfall, variationer av abonnemangsavgifter, exempelvis vid konjunkturnedgångar. kraftiga prisstegringar osv. Det är ett bortfall som man självklart måste ha en reserv för. En annan kostnadssynpunkt, som man måste ta hänsyn till, är den som sammanfaller med Exportrådets arbete med handelssekreterarorganisationen. Med de neddragningar som riksdagen har beslutat för administrering av handelssekreterarorganisationen, vilken alltså åvilar Exportrådet, kan konsekvensen bli att Exportrådet inte kan ta på sig administrativa uppgifter, t.ex. personalanskaffning, som då förs över till handelssekreterarkontoren. Därvid undandras operativ kraft fältet, och i stället får tid och resurser läggas ned på admi debatt och valutapolitisk debatt nistrativa uppgifter, som bättre kan skötas av moderorganisationer/basorganisalioner. Staten/handelsdepartementet, i egenskap av den ena huvudmannen, har inte heller på något sätt markerat beredskap för extraordinära situationer, t.ex. att raskt kunna upprätta ett tillfälligt kontor eller starta ett kontor med reservmedel för att sedan kunna gå in med en mer ordinarie stat. Jag tänker på sådana extraordinära tillfällen som när ol Jeländerna helt plötsligt fick betydligt bättre ekonomiska resurser och därmed ett köpsug uppstod. Motsvarande situationer kan med all säkerhet uppstå på andra platser och av andra skäl, t.ex. att en rad afrikanska marknader får politisk stabilitet och samtidigt ekonomiska möjligheter att köpa varor utifrån eller att investera kraftigt i såväl infrastrukturen som i den industriella utbyggnaden. Med andra ord, beredskap för hastigt uppdykande möjligheter saknas. Den tredje utgiftsposten, som riksdagen har tagit ställning till, är exportfrämjande åtgärder, det som Exportrådet kallar projektverksamhet. Där är det till synes en minskning av anslagen från 1975 77, men i verkligheten är det i stort sett status quo, vilket alltså med den inflation vi har innebär en minskning av ramen för exportfrämjande åtgärder. Exportrådet har klara ambitioner att förbättra metoderna, att fördela medel mellan olika marknader och mellan olika branscher och målgrupper. Inom anslaget för exportfrämjande åtgärder ligger också de medel som står till förfogade för exportstöd inom ramen för stimulansprogram eller vad vi brukar kalla branschstödsprogram. Det har tidigare legat på handelsdepartementet men numera överförts till industridepartementet. Teko får 5 milj.kr., glas 700 000 kr., möbler och snickeri 800 000 kr., sko och garveri 700 000 kr. och metallmanufaktur 700 000 kr. Dessa branschprogram är rent allmänt alltför kortsiktiga, och de som är satta att sköta programmen har inte möjlighet att arbeta med längre tidsperspektiv. Det vore klart önskvärt att från statsmakterna få synpunkter och direktiv på en mer långsiktig planering. Kan man i fortsättningen räkna med den här omfattningen av branschstödet och kan det bli en ökning såväl i krontal till de nu existerande stöden som en utökning av branschstöd på andra områden? Som exempel kan vi ta exportstödet till de svenska tekoföretagen. Regeringen föreslog ett slopande av exportstödet för tekoindustrin för budgetåret 1975/76, men riksdagen hade då en annan mening, och med lottens hjälp beviljades 5 milj.kr. till fortsatt stöd. På hösten 1975/76 återkom regeringen med ett stort upplagt program för tekoindustrin under den kris som då på allvar hade satt in. Även vid en optimistisk bedömning av konjunkturutvecklingen, dvs. en långsam återhämtning i de viktigaste industriländerna, måste tekoindustrin också i fortsättningen räkna med ett hårt konkurrensklimat. De svenska företagens konkurrensläge har försämrats av de kraftigt höjda kostnaderna på lönesidan för 1975 och 1976. Som följd av den besvärliga situationen i världshandeln när det gäller tekoprodukter har tendenser till ökande protektionism blivit märkbara. Det har här i dag förts en lång debatt mellan statsråden och några av talarna om just den tendensen. Industriländer med inhemsk tekoindustri, som är hårt trängd av importerade lågprisprodukter och en sviktande hemmamarknad, inför olika typer av importrestriktioner och vidtar importövervakande åtgärder. Det har vi gjort också här i landet genom licensgivning. Mot bakgrund av den av mig tecknade marknadssituationen krävs enligt min mening en fortsatt prioritering av resurser till exportarbeten hos de svenska tekoföretagen för att de skall kunna hävda och utveckla sina positioner på exportmarknaderna, vilket är en förutsättning för att stora delar av svensk tekoindustri skall kunna överleva. Därför är det viktigt att de med statlig hjälp ges möjlighet att utvidga och fullfölja de exportansträngningar som kunnat igångsättas inom ramen för det tidigare exportstödsprogrammet. I denna situation finner jag det angeläget att det under den kommande treårsperioden ges sådana möjligheter tids och resursmässigt att under perioden långsiktig planering och fördelning av medlen kan genomföras för att därigenom åstadkomma maximal effekt av programmet. Inte mindre viktigt är att man får möjlighet till långsiktig personalplanering såväl vid hemmaorganisationen som vid de olika handelssekreterarkontoren. Vi har i färskt minne hur vi plötsligt i höstas fick anställa över 40 man vid kommerskollegium. Det är inte så lätt för dem att sätta sig in i jobbet på några veckor eller månader. Det behövs en kvalificerad, branschkunnig personal på fältpunkterna. Det är enligt min åsikt en av de viktigaste förutsättningarna för att effektivt kunna stödja företagen —- en uppfattning som också bekräftats i utvärderingen av exportaktionen Centraleuropakläder. De individuella bidragen inom tekostödets ram hjälper ofta företagen till tunga, koncentrerade insatser på utvalda marknader. Här skulle man vilja att möjlighet fanns att inom tröskelkostnadsbegreppet stödja etablering av försäljningsbolag utomlands, en åtgärd som ofta innebär ett stort risktagande från företagens sida. Huvudintrycket av den statliga importstödsverksamheten är att det krävs en viss omfattning av stödet för att det skall ge resultat och för att de administrativa kostnader som med nödvändighet uppstår inte skall äta upp merparten av anslagen. Anslagen skall alltså vara så stora att de administrativa kostnaderna blir marginella. Stödet till möbelbranschen är t.ex. på 800 000 kr. Därav går drygt 200 000 kr. till att täcka administrativa kostnader. Det är orimligt att så stor del av anslaget skail gå till hanteringen. När det gäller frågan om krav på abonnemang i Exportrådet för att delta i ett branschprojekt, säger stadgan klart ifrån att man måste vara abonnent i Exportrådet för att över huvud taget kunna delta i dessa typer av projekt. Då krävs det också att man blir medlem. Det innebär att man får betala en medlemsavgift på ungefär 1 000 kr. för att få vara med på en exportdrive. Det individuella stöd som utgår i sammanhanget debatt och valutapolitisk debatt 120 kan ofta vara 5000 kr. Herr talman! Sammanfattningsvis kan man beträffande de exportfrämjande medel som ställs till förfogande säga att det skulle vara bra om man en gång för alla från handelsdepartementet och regeringen finge en redovisning av motiveringarna och principerna för exportstödet och ett klargörande av hur man i fortsättningen vill ha exportstödet uppbyggt, såväl det allmänna exportstödet som de olika branschstöden.

Fru talman! Invandrarna utgör en viktig tillgång för vårt land. Jag tror att det är nödvändigt att all politik som rör invandrarna utgår från detta faktum.

Genom invandrarna har impulser, idéer och traditioner från många håll i världen förts till oss och berikat vår kultur. För alla tillgångar gäller att man måste ta vara på och vårda dem -— det gäller även i fråga om våra invandrare. I Sverige har vi alltid avvisat gästarbetarprincipen. I många länder ser man invandrare som ett slags arbetskraftsreserv som man kan kalla in när man har behov av dem och skicka hem igen när man inte har behov av dem. Den typen av politik har vi avvisat i Sverige. I vårt land utgör invandrarna välkomna invånare för kort eller lång tid. Om denna inställning skall bli en realitet måste man ställa vissa viktiga krav på vår invandringspolitik. Vi måste se till att invandrarna får en god utbildning i svenska och nödvändiga yrkeskunskaper så att deras ställning på arbetsmarknaden blir lika stark som den som infödda svenskar har. Vi måste se till att invandrarna får fullgoda kunskaper om vilka rät tigheter de har i Sverige. Vi måste underlätta för dem att anpassa sig till det svenska samhället. Men samtidigt måste vi också ge dem goda möjligheter att bevara och utveckla den egna kulturen och de egna traditionerna. Ett betydande arbete har lagts ned av statliga, regionala och kommunala myndigheter för att hjälpa invandrarna i deras situation i Sverige. Jag tror man får säga att svensk invandringspolitik på ett positivt sätt skiljer sig från vad som förekommer i de flesta länder. Den kommunala rösträtt för invandrare som är ett faktum fr.o.m. höstens val ser jag som ett tecken på det ömsesidiga förtroende som finns och måste finnas mellan invandrarna och det svenska samhället. Jag vill också gärna säga att det var med stor tillfredsställelse som vi i centerpartiet noterade att det gick att genomföra den kommunala rösträtten, eftersom det var en fråga som vi länge drev från centerns sida. De allra flesta invandrarna har kommit till Sverige utan något direkt tvång. De har kommit för att söka arbete och för att få sin utkomst här. Men för en viktig grupp invandrare har resan till Sverige inneburit något av en tvångssituation. Det gäller de flyktingar som har sökt sig hit. Vi vet att det förekommer förtryck och förföljelse runt om i världen. Då är det viktigt att vi här i Sverige, som bor i ett rikt och fridfullt land, har en generös attityd gentemot de flyktingar som söker sig hit. Vi måste anstränga oss till det yttersta för att ta emot de människor som har förlorat sitt eget hemland och som nu vill försöka finna ett nytt här i Sverige. Och för både flyktingar och andra invandrare gäller, att när vi tar emot dem måste vi också kunna erbjuda dem en positiv tillvaro i form av arbete, bostad och möjligheter till mänskliga kontakter av olika slag. Därför måste vi se till att vi har flexibla resurser för att ta hand om flyktingarna. Vi kan inte från ett år till ett annat förutse vilka krav som omvärlden kommer att ställa på vår förmåga att ta hand om flyktingar. Då måste vi ha stora möjligheter att improvisera, att tillgripa nödlösningar av olika slag och att visa stor smidighet. De anslag som finns på detta område är också utformade så att möjligheter föreligger att satsa ytterligare resurser, om verkligheten skulle göra detta nödvändigt. Men det är också viktigt att vi har en smidig beslutsapparat när det gäller flyktingar av olika kategorier, oavsett om de är flyktingar av politiska, religiösa eller andra skäl. Ett mycket aktuellt fall har varit den stora strömmen av assyrier; framför allt har det gällt min hemkommun Södertälje.

Därför ser jag det som ett oeftergivligt krav för framtiden att vi får snabbare handläggningsrutiner för sådana här flyktinggrupper, så att deras problem kan få en god lösning inom rimlig tid. Det bör också finnas möjligheter att 130 tillfälligt lösa deras situation med hjälp av tillfälliga arbetstillstånd för att åtminstone göra väntetiden rimligare och drägligare för dem. När det gäller åtgärder för invandrare i allmänhet innebär budgetpropositionen kraftigt ökade anslag på en lång rad punkter. Det är både positivt och nödvändigt. På en punkt måste vi trots detta från centerpartiets sida konstatera att regeringens förslag är helt otillfredsställande. Det gäller posten Bidrag till invandrar och minoritetsorganisationer. Detta anslag är för innevarande budgetår 1,6 milj.kr. Regeringen har föreslagit att anslaget skall höjas med 200 000 kr. Invandrarverket har äskat en ökning med 760 000 kr. Invandrarorganisationerna har en mycket viktig uppgift att fylla. Den är viktig när det gäller kontakten mellan invandrarna och det svenska samhället, och den är också viktig för invandrarnas möjligheter att bevara och vidareutveckla sitt eget kulturarv. Den är vidare viktig för sammanhållningen och för bevarandet av identiteten hos invandrarna själva. Vi vet att de resurser som f. n. står till invandrarverkets förfogande för bidrag till organisationer bara räcker till en bråkdel av alla de organisationer som borde komma i fråga. Även med den ökning som regeringen föreslagit kommer flertalet organisationer att ställas utanför, om man vidhåller invandrarverkets målsättning att ge ett något så när ordentligt bidrag till varje organisation som får sådant, och det tycker jag är en riktig princip. Vi hade i inrikesutskottet att behandla en motion av fröken Rogestam och herr Ekinge, där det föreslagits att invandrarverket skulle få den ökning man där själv äskat. Jag tror att det är ett viktigt och nödvändigt krav, och vi har också i en reservation anslutit oss till det förslaget. Jag yrkar bifall till denna reservation. När det gäller posten Projektbidrag till tidningar och tidskrifter är det självfallet viktigt att invandrarnas tidningar får ekonomiska resurser så att de kan fungera på ett tillfredsställande sätt. Från centerpartiets sida har vi dock valt att i detta sammanhang inte ta upp frågan om ett bättre bidrag till invandrartidningarna. Anledningen härtill är att vi visste att hela frågan om presstödet skulle bli föremål för en översyn i riksdagen. I slutskedet av utskottets behandling av det nu aktuella ärendet kom också regeringens proposition med förslag om kraftigt förstärkt presstöd. Vi anser det rimligt att man i det sammanhanget också ger väsentligt förbättrade resurser till invandrartidningarna. Med anledning av propositionen har vi från centerhåll väckt en motion med förslaget att anslaget till invandrartidningar skall höjas med 1 milj.kr. Den motionen behandlas nu av konstitutionsutskottet, och det är naturligtvis vår förhoppning att det skall gå att vinna en majoritet för det kravet. Frågan kommer alltså åter till kammaren. Därför har vi nu inte heller funnit anledning att biträda folkpartiets yrkande om en mer begränsad ökning av anslaget, nämligen på i runt tal 500 000 kr. Vi biträder alltså utskottsmajoritetens förslag på den här punkten med det förbehållet att vi återkommer med anledning av presstödspropositionen med krav på ökat anslag till in vandrartidningar. En annan fråga som behandlas i detta betänkande och där det finns en centermotion gäller invandrarrådets sammansättning. Oppositionspartierna i riksdagen är inte företrädda i rådet. Från invandrarhåll har man uttalat önskemålet att via invandrarrådet kunna komma i kontakt också med oppositionspartierna. Detta krav har framförts i en motion av fru Tillander och herr Olsson i Sundsvall. Utskottet konstaterar dock att rådet nyligen tillsatts, under hösten föregående år, och utskottet är därför inte berett att nu föreslå en ändring av dess sammansättning. Vi kommer emellertid självfallet att bevaka denna fråga. Det är sannolikt — i varje fall tänkbart — att det finns anledning att återkomma till denna fråga senare, när vi har fått mer erfarenhet av invandrarrådets arbete.

Fru talman! Till inrikesutskottets betänkande nr 36 är fogat sammanlagt 9 reservationer. Jag skall inte beröra dem alla, men vill ändock helt kort kommentera reservationerna 2, 3 och 4, eftersom vi från moderata samlingspartiet ej har ansett att vi kan ansluta oss till dem. Bakom dessa reservationer står folkpartiet eller folkpartiet och centern gemensamt. Rescrvationerna går ut på en höjning av anslaget till Stiftelsen Invandrartidningen, en höjning av anslaget till verksamhetsbidrag till vissa organisationer liksom en höjning av projektbidraget till tidningar och tidskrifter. De anslagshöjningar som krävs i dessa reservationer uppgår till sammanlagt 1 382 000 kr. Jag skall gärna medge att de av reservanterna föreslagna anslagshöjningarna i och för sig är välmotiverade. Organisationerna har, som herr Granstedt konstaterade, en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller invandrarnas situation här i landet. Det finns med andra ord behov av mer pengar, men var gör det inte det? Bakom i stort sett varje krav på ökade anslag finns sakligt grundade motiv, men tyvärr kan vi av ekonomiska skäl inte gå med på alla anslagshöjningar. När vi från moderata samlingspartiet därför tvingas vara med och avvisa önskemål om ökade anslag, får det ses som ett inslag i vår strävan att begränsa samhällets utgifter. Det får ses som ett led i en politik, vars syfte är att lägga grunden till en varaktig sänkning av det samlade skattetrycket. Det är denna från vår sida ofta återkommande återhållsamhet med statens utgifter, som politiska motståndare gärna i den enklare agitationen kallar för överbudspolitik. Med anledning av reservationerna 2, 3 och 4 bör också observeras att det såväl förra året som i år har skett betydande höjningar av berörda anslag. Jag skall därmed lämna dessa reservationer och med några ord kommentera de av herr Oskarson och mig avlämnade reservationerna I och 5. I reservationen 1 understryker vi från moderata samlingspartiet de star ka skäl som i dag talar för inrättande av eu samrådsorgan för flyktingfrågor. Detta organ bör enligt vårt förmenande få rådgivande, initiativtagande och samordnande uppgifter, och vi tror att inte minst ideclia organisationer med erfarenhet av flyktingproblem skulle kunna göra betydelsefulla insatser i sådana här sammanhang. Inrikesutskottet framhöll också i sitt betänkande nr 24 den 4 december förra året med anledning av den motion som vi då väckt: ”Utskottet utgår från att behovet av ett särskilt samarbetsorgan prövas i samband med pågående överväganden inom arbetsmarknadsdepartementet.” Något sådant uttalande har utskottet nu tyvärr ej velat göra. I reservationen 5 kräver vi att samhällets information till invandrarna skall vara objektiv. Det är viktigt att invandrarna får en opartisk redogörelse för de politiska förhållandena i vårt land och att de upplyses om att vi i Sverige har det olustiga förhållandet att fackföreningar kollektivt ansluter sina medlemmar till det socialdemokratiska partiet — detta trots att riksdagens majoritet uttalat sig däremot. Utskottsmajoriteten anser det självklart att samhällets information till invandrare skall vara objektiv och adekvat. Utskottsmajoriteten konstaterar att invandrarverket ger sådan information och finner därför ingen anledning att tillmötesgå kravet från moderata samlingspartiet. Fru talman! Jag har några bilder från invandrarverkets information för invandrare. Under avsnittet om arbetsmarknadens parter, vilket upptar nio sidor i boken, behandlas arbetstagarnas fackliga organisationer på drygt sex och en halv sida, varav det mesta är bildmaterial. Och detta bildmaterial kan knappast anses speciellt adekvat. Det är ett antal bilder av historiskt intresse men ytterligt tendentiösa. Det börjar med en teckning från förstamajdemonstrationerna 1898. Fanan som finns med i bilden har texten: Proletärer i alla länder, förenen eder — åttatimmarsdag — allmän rösträtt. Nästa bild som man har med i broschyren är från storstrejken 1909. Man talar om att där deltog inte mindre än 300 000 arbetare, och bakgrunden var de dåliga konjunkturerna med krav från arbelsgivarna på lönesänkningar. Den tredje bilden känner vi väl allesammans igen. Den är från polisens aktion i samband med rösträttsdemonstrationer i Stockholm 1918. Givetvis, fru talman, har man också en bild med från Ådalskravallerna 1931. I texten talas det om att arbetsgivarna kallade in strejkbrytare, och när arbetarna demonstrerade besköts demonstranterna av tillkallad militär, varvid fem arbetare dödades. Jag skall inte visa fler bilder. Där finns också en bild från Saltsjöbadsavtalets undertecknande 1938, och det är givet att den kan ha sitt intresse i sammanhanget. När det gäller kollektivanslutningen står det helt kort i broschyren från invandrarverket att det finns ett organisatoriskt samband mellan fackföreningen och det socialdemokratiska partiet och att en fackförening kan ansluta sig till ortens arbetarkommun och till SAP. En enskild med lem kan, står det, reservera sig mot detta och därmed slippa bli partiansluten. Vi kan från moderata samlingspartiets sida inte anse att denna knapphändiga information uppfyller rimliga krav på objektivitet. Invandrarna bör få en redovisning av förhållandena på dagens arbetsmarknad, om riksdagens uttalande mot kollektivanslutningen och om rättigheten att reservera sig däremot och hur detta går till. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 5 och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Det är angeläget att invandrarna får den information de behöver, och jag tror att de behöver mera information än den Invandrartidningen med sitt begränsade utrymme f. n. har möjlighet att lämna. Stiftelsen föreslår därför en utvidgning av de finska och grekiska editionerna samt ytterligare en språkedition. invandrarverkets inskränkning av bidragsgivandet till organisationer som bygger på etnisk eller språklig grupptillhörighet icke längre skall tillämpas. Man föreslår också en uppräkning av bidraget med 560 000 kr. Motionärerna anser att den av invandrarverket gjorda inskränkningen icke överensstämmer med riksdagens beslut och föreslår att organisationer med medlemmar av flera nationaliteter inte skall vara utestängda från möjligheten att erhålla verksamhetsbidrag. Enligt invandrarverket är organisationsbildningen bland invandrare och språkliga minoriteter under stark utveckling. Organisationer, som nu endast kan erhålla bidrag till avgränsade projekt m.m., förväntas inom en snar framtid kunna uppfylla kraven för kontinuerligt stöd i form av verksamhetsbidrag. Mot bakgrund av att invandrarverket hittills av ekonomiska skäl tvingats göra ett mycket starkt begränsat urval bland de många ansökningar som inkommit framstår enligt vår uppfattning regeringens förslag som helt oacceptabelt. Anslaget bör därför räknas upp med minst det belopp vi föreslår. Vi reserverar oss därför, i likhet med utskottsrepresentanterna från centerpartiet, för bifall till motionen 861. Stödet till tidningar och tidskrifter på annat språk än svenska infördes förra året på förslag av inrikesutskottet mot bakgrund av att presstödsreglerna inte ansågs vara ändamålsenliga när det gäller stöd till publikationer, vilka ges ut av invandrar och minoritetsgrupper. Utskottet föreslog därför att de dåvarande medlen för olika projekt skulle räknas upp med 400 000 kr. Projektbidraget, som för innevarande budgetår uppgår till 2 200 000 kr., föreslås i propositionen höjt med 400 000 kr., varav 200 000 kr.

tidningar på svenska språket. Regeringen hänvisar således till projektbidraget som har att fördela 400 000 kr. till tidningar och tidskrifter i dag och enligt förslaget 600 000 kr. för nästa budgetår. Statsminister Palme har, enligt vad som uppgivits, i tidningen Finn Sanomat uttryckt följande: ”Det är svårt att direkt anpassa de stödformer som gäller för dagstidningar i allmänhet till tidningar som utges i Sverige på andra språk än svenska och som riktar sig till invandrare och språkliga minoriteter i Sverige. De arbetar inte på samma marknad som de tidningar som får presstöd. Motivet till presstöd i allmänhet är att man vill upprätthålla mångfald i pressen och undvika monopol. Frågan om presstöd till invandrartidningar har en delvis annan utgångspunkt. Sådana tidningar syftar ofta till att ge samhällsinformation på den egna gruppens språk och till att utveckla den egna kulturella identiteten. Dessa behov skall i princip tillgodoses inom ramen för invandrar och minoritetspolitiken och inte inom ramen för presspolitiken. Samtidigt kan man naturligtvis hävda att en del nyhetstidningar som utges inom etablerade och stora invandrargrupper i Sverige i vissa avseenden är jämförbara med svenskspråkiga nyhetstidningar.” Tidningen Finn Sanomat har hamnat i en krissituation, enligt vad tidningen själv uppgivit. Snar och verkningsfull hjälp är av nöden och den måste komma snart, annars är en kanal till den stora gruppen finska invandrare sannolikt borta. Förmodligen råder liknande förhållanden för övriga invandrartidningar på andra språk än svenska, även om de icke uttryckt sin belägenhet så drastiskt som Finn Sanomat. Invandrarverkets styrelse med representanter från de fyra största riksdagspartierna har enhälligt beslutat uttala som sin uppfattning att tidningarna Eesti Päevaleht , Ruotsin Suomalainen och Finn Sanomat bör omfattas av det allmänna svenska presstödet. Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 11 mars i år att bringa detta beslut till konstitutionsutskottets kännedom. Invandrarverkets styrelse påpekar också att just i år, när invandrare utan svenskt medborgarskap för första gången skall få deltaga i kommunalvalen, tidningarna på invandrarspråk är särskilt värdefulla. Det är då också angeläget att statsmakterna markerar detta genom att innefatta därtill kvalificerade tidningar i det ordinarie presstödet. | Inrikesutskottet har emellertid måst utgå ifrån nuvarande förhållanden, som alltså innebär att dessa tidningar och tidskrifter erhåller bidrag enbart via projektbidraget och inte via presstödet. Mot denna bakgrund ter sig enligt folkpartiets mening ett bidrag på sammanlagt 600 000 kr. helt otillräckligt. Detta motsvarar ju i själva verket enbart det lägsta stöd som enligt propositionen 131 skall kunna utgå till sammantaget I 1/2 tidning. Som jag redovisat i det föregående hänvisar regeringen till projektbidraget när stöd till här aktuella tidningar och tidskrifter kommer på tal. Det är beklagligt att man inte från regeringens sida tagit konsekvenserna härav och föreslagit en större höjning av projektbidraget än man gjort i budgetpropositionen. Från projektbidraget utgår vidare medel till invandrar och minoritetsorganisationer, trossamfund, svenska organisationer, fackliga organisationer samt kommuner och landsting. För dessa verksamheter föreslås en höjning från 1,8 milj.kr. till 2,0 milj.kr., vilket efter prisomräkning innebär en höjning med allenast 20 000 kr., således knappast någon reell höjning alls. Invandrarverket framhåller bl.a. att bidragsbehovet är särskilt stort för kommunerna. Tillgängliga medel för dessa har hittills varit helt otillräckliga.

Fru talman! Tidigare i debatten yttrade herr Strindberg att man skulle upplysa invandrarna om olustiga förhållanden i Sverige. Jag håller gärna med om det. Man borde upplysa om den diskriminering de blir utsatta för, i första hand av arbetsköparna när det gäller löner, rättigheter och Övriga anställningsvillkor. : När herr Strindberg sedan talar om kravet på objektivitet instämmer jag också i det, och det bör ta sig uttryck i att man har en text med varning för svenska arbetsköpare. Invandrarna har under efterkrigstiden utgjort och utgör alltjämt en mycket stor del av storfinansens arbetskraftsreserv. Många lockas hit under falska förespeglingar om de sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden som de kommer att leva och arbeta under. Men när de kommer hit präglas deras tillvaro i stor omfattning av tungt arbete, låg lön, sociala problem samt språklig och kulturell isolering, som också är uttryck för den diskriminering de utsätts för. Invandrarna måste tillförsäkras samma rättigheter och samma ställning som de svenska medborgarna. Den statliga och kommunala kulturpolitiken måste kompensera flera decenniers försummelser och avsevärt kraftigare inriktas på att tillgodose de invandrade minoriteternas behov och intressen. Detta måste innebära att minoriteternas språk och kultur bevaras, inte att de utplånas i namn av en successiv anpassning till svenska förhållanden. Invandrarna utsätts för systematisk disktriminering och har genomsnittligt avsevärt sämre löner än svenska arbetare. De är ofta hänvisade till arbetsplatser med undermålig arbetsmiljö och dåliga anställningsvillkor. De har på grund av bristande språkkunskaper svårt att hävda sina rättigheter. Huvuddelen av arbetet på att förändra dessa förhållanden måste utföras av fackföreningsrörelsen, men det framstår som helt nödvändigt att staten griper in inom ramen för social-, utbildnings och kulturpolitiken. Det blir här fråga om riktade åtgärder, och det är därför nödvändigt att först skyndsamt företa en noggrann utredning av den invandrade arbetskraftens förhållanden i syfte att samla de nödvändiga kunskaperna för att vidta dessa åtgärder. Invandrarnas möjligheter att bedriva studier är ytterst begränsade. Ändå har de ett stort behov av studier både i svenska språket och i samhällskunskap, och detta behov kan betecknas som genomsnittligt större än för de svenska medborgarna. Många invandrare lider av isolering efter tio års vistelse i Sverige på grund av bristande språkkunskaper. Möjligheten till meningsfulla studier är ett jämlikhetskrav, som för invandrarna dessutom innebär en förutsättning för grundläggande sociala funktioner. Språkliga hinder är ett svårt handikapp i dagens samhälle, där god utbildning krävs även i enkla vardagliga kontakter. Utan möjlighet att lära sig språket i det samhälle där de lever och bor blir invandrarna en diskriminerad grupp, och klyftan mellan dem som är högt utbildade och dem som är språkligt handikappade ökar. Det skall inte förnekas att statsmakterna har gjort insatser på detta område, men tyvärr har dessa ännu inte slagit igenom och blivit så verkningsfulla som man kunde kräva. Studietillfällena för invandrarna behöver ökas. Den kommunala vuxenutbildningen bör byggas ut och följas upp med en bättre information till invandrarna om denna möjlighet. Många invandrare har en relativt god skolutbildning från hemlandet, men skillnaderna mellan olika nationaliteter är stora. Finnarna kan ofta ha en god utbildning, genomsnittligt i antal skolår räknat kanske motsvarande den svenska befolkningens, medan andra invandrare kan vara analfabeter eller i varje fall ha mycket bristfälliga kunskaper. Men även de som har en god grundutbildning har sämre möjligheter till högre studier. Man borde därför ordna korta kurser för invandrare vid landets folkhögskolor, vilket skulle vara en bra möjlighet för dessa att höja sin utbildningsnivå. F. n. finns bara en folkhögskola, som tar emot finska invandrare, nämligen Sverigefinnarnas folkhögskola i Haparanda, med Riksförbundet för finska föreningar i Sverige som huvudman. De stora invandrargrupperna finns dock inte där uppe i norr utan i Mellansverige och i södra Sverige. Självfallet borde invandrarna ha samma möjligheter till folkhögskolestudier i de områden där de bor. Verksamheten bör inledas med kurser i svenska och samhällskunskap med utgångspunkt i invandrarnas eget språk under fyra till sex månader. Ämnesvalet bör utvidgas etappvis. Studierna bör vara tillgängliga även för invandrare som skaffat svenskt medborgarskap. Medelåldern bland invandrarna är låg, 24-25 år, och den största gruppen består av barn och ungdomar. Det är alideles klart att den diskriminering som de vuxna är utsatta för även överförs till den kommande generationen. Bl. a. det faktum att invandrarungdomer i avsevärt mindre utsträckning än övriga fortsätter studierna efter grundskolan tyder på detta. Enligt denna undersökning bland invandrarna fortsätter bara 8-10 96 av dessa ungdomar efter grundskolan, medan siffran för ungdomar är tio gånger högre. Detta måste bero på det handikapp som dåliga språkkunskaper innebär. Barnen har fått en dålig start från början. Föräldrarnas språk har i skolan blandats med svenskan, som också har blivit bristfällig, och barnen och ungdomarna saknar ofta begrepp och uttryck för känslor och nyanser. Detta handikapp kan i sin tur bli förödande för möjligheterna att skapa utvecklande sociala relationer, varför psykiska störningar också är mycket vanliga bland invandrarbarn och invandrarungdom. Invandrarna ställs i dag i allmänhet utan möjligheter att studera på gymnasial nivå och på högskolenivå på grund av att det i allmänhet inte är möjligt för dem att studera på svenska. Det vore därför rimligt att det skapades sådana studiemöjligheter på i första hand de största invandrarspråken. " Väsentliga åtgärder kan vidtas för att bryta invandrarnas sociala och kulturella isolering genom att programtiden i radio och TV på invandrarspråk utökas. Därigenom vinns det dubbla syftet att informationen om förhållanden i Sverige ökar samtidigt som invandrarnas kontakt med det egna språket och kulturen förbättras. Invandrarna får ofta inte heller fullgod social service och sjukvård. De har vidare svårt att hävda sig i rättsliga sammanhang, med uppenbar risk för rättsövergrepp som följd. Anledningen till detta är bristen på tolkar med speciella kunskaper. Den situationen kan närmast betraktas som katastrofal. Särskilt har denna brist uppmärksammats när det gäller den psykiatriska sjukvården och rättsväsendet. Just i dessa sammanhang är språket direkt avgörande för hur man betraktas och behandlas, varför det språk som man meddelar sig på måste vara nyansrikt. Jag har som nämndeman i Stockholms tingsrätt egna erfarenheter av detta. Det är ofta skrämmande exempel man där kan möta. Det har funnits tillfällen då tingsrätten, som jag är nämndeman i, har varit nära att döma till långvariga fängelsestraff men av en händelse underrättats om att språkförbistring råder och att den åtalade kanske borde frias eller i varje fall få en betydligt sänkt straffutmätning. Man kan ju fråga sig hur många gånger som detta inte uppmärksammats i sista stund. En förbättrad tolkservice i detta sammanhang skulle avsevärt förbättra invandrarnas rättsliga ställning. Detta har inte minst betydelse för de första utredningarna, som polisen gör, och som många gånger kan väga mycket tungt i rätten och där språkförbistringen kan orsaka svåra felslut. Också när det gäller sjukvården är det mycket viktigt att invandrarna får en ordentlig tolkservice.

Det har uppmärksammats fall som kunnat få nära nog katastrofala följder och som berott enbart på språkförbistringen. Det är alltså helt klart att en kartläggning är nödvändig av den diskriminering som invandrarna utsätts för samt att tolkservicen till invandrarna måste förbättras.

Fru talman! Jag brukar inte gå i replik mot vänsterpartiet kommunisterna i onödan, men det finns ändå gränser för vad man kan acceptera i denna kammare. Herr Olsson i Stockholm talade om att vi här borde ha varnat för de olustiga förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Jag begränsar mig, herr Olsson i Stockholm, till att påpeka att man borde ha varnat för det olustiga förhållandet att vi har någonting som heter kollektivanslutning till SAP. Om vi i en broschyr skulle ta upp en varning för alla de olustiga förhållanden som eventuellt finns i landet, då skulle vi i objektivitetens intresse, herr Olsson, tvingas att påpeka att här finns ett politiskt parti, vänsterpartiet kommunisterna, som sprider helt felaktiga informationer om förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Man talar inom vänsterpartiet kommunisterna, som herr Olsson i Stockholm nyss gjorde, ständigt om arbetsköpare, när man i stället borde tala om, att här i landet finns små och stora företag som gör betydelsefulla insatser i det svenska samhället och som just genom dessa insatser ger möjlighet för invandrarna att få arbete och även en hygglig lön.
Fru talman! Herr Strindberg säger att han inte brukar gå i polemik mot vpk-are här i riksdagen. Det kan väl bero på brist på argument, och därför borde han även den här gången ha avstått från polemiken.

Jag skall inte ta upp någon polemik direkt om ordet arbetsköpare. Jag tycker att det ordet är självklart. och det ligger väl inte heller något specieilt fult i det; det är bara ett relevant ord. Jag har själv sålt min arbetskraft i många år ute på arbetsmarknaden och förhandlat om dess pris. Det har varierat i förhållande till tillgången på arbetskraft och hur mycket snö det har varit ute. Om det är mycket is och många arbetslösa sjunker priset. Det fastställs ständigt till olika antal kronor från tillfälle till tillfälle. Termen arbetsköpare tycker jag alltså inte att vi skall debattera.
Fru talman! Det är väl väljarna här i Stockholms kommun som är arbetsköpare när herr Olsson i Stockholm sitter här? Det är ju de som har sett till att han får sin försörjning f.n.

Fru talman! Invandrarna är en viktig tillgång för vårt land, började herr Granstedt den här debatten med att säga, och jag skulle kunna börja mitt anförande med att instämma i det uttalandet. I det avsnitt av bil. 13 till budgetpropositionen som vi nu behandlar berörs inledningsvis den målsättning för invandrar och minoritetspolitiken som fastlades i och med riksdagens beslut förra våren. En rad konkreta åtgärder har sedan följt som resultat av detta beslut — bidrag till invandrarorganisationer, stöd till tidningar och tidskrifter, satsning på samhällsinformation, för att nämna några exempel. Inom utbildningsområdet pågår arbete med att förbättra situationen för både barn och vuxna, bl.a. i form av förbättrad hemspråksundervisning både i förskola och på övriga skolstadier. Förbättrade möjligheter att delta i svenskundervisning liksom åtgärder som stärker invandrarnas förutsättningar att få del av yrkesutbildningen är också aktuella. Beslutet om kommunal rösträtt för invandrare som bott viss tid i landet är självfallet ett viktigt led i strävandena att åstadkomma jämlikhet mellan invandrare och svenska medborgare. Resurser har i detta sammanhang satts in på omfattande informationsinsatser med sikte på att nå ut till alla dem som på grund av detta beslut i år för första gången genom alt rösta har möjlighet att påverka utvecklingen i det samhälle de verkar i. Det samrådsorgan, invandrarrådet, som är knutet till arbetsmarknadsdepartementet och påbörjade sitt arbete i höstas, är tillkommet för att vara ett forum där man genom samverkan söker nå bästa möjliga resultat i det viktiga anpassningsarbetet. Glädjande nog har det rått stor politisk enighet kring målsättningen för invandrarpolitiken. Självfallet är vi också överens om att vi ännu har mycket ogjort innan vi kan vara till freds med situationen. Vi får emellertid göra här som på andra områden — vi får ta ett steg .i taget. Vad som är viktigt i sammanhanget — och som också fastslogs av statsrådet Leijon när vi förra året antog riktlinjerna för invandrarpolitiken — är att det fortsatta arbetet sker i samverkan med invandrarnas egna organisationer. Det är den enda garantin för att de åtgärder vi fattar beslut om leder till den samhörighet och förståelse och de bättre förhållanden för invandrarna som vi vill åstadkomma. Det betänkande vi i dag behandlar kanske inte så mycket präglas av cnighet, då inte mindre än nio reservationer är fogade till detsamma. Egentligen är det väl dock inga större principskiljande frågor det handlar om. Det är inte så mycket fråga om arten av insatser som om graden, och det är väl så att frestelsen att bjuda litet mer pengar till det ena och det andra blivit för stor ett år som detta. Det gäller på det här området som på så många andra. Jag skall nu försöka att helt kort beröra de olika reservationerna. I reservation nr I yrkar moderata samlingspartiets ledamöter bifall till en motion som kräver inrättande av ett samrådsorgan för flyktingfrågor. Moderaternas talesman har här redogjort för motionen. Man framhåller att det förhållandet att flyktingarna numera ofta kommer från utomeuropeiska länder har medfört speciella problem, som ökar behovet av samråd. Frågan behandlades av utskottet i december förra året. Ett enigt utskott avstyrkte då ett liknande motionsyrkande med hänvisning till att behovet av ett särskilt samarbetsorgan i flyktingfrågor prövas inom arbetsmarknadsdepartementet i samråd med berörda myndigheter. Utskottet ansåg att man borde avvakta resultatet därav och fann det inte motiverat att i detta läge ta något initiativ i frågan. Tre månader senare begär nu moderaterna att ett samrådsorgan inrättas. Utskottsmajoriteten kan inte finna att det på dessa tre månader skulle ha inträffat något som motiverar att man inte skulle kunna avvakta resultatet av de överväganden som pågår inom departementet. Vi får ju ändå utgå ifrån att man på departementsnivå har goda förutsättningar att pröva sig fram till den bästa formen för ett samrådsförfarande, och jag tycker nog att det finns anledning att anslå den tid därtill som rimligen kan krävas.

I reservationen 3 är det också fråga om en uppräkning av statsbidraget. Centerns och folkpartiets ledamöter har ställt sig bakom en höjning av bidraget till invandrar och minoritetsorganisationer med 560 000 kr. utöver regeringens förslag. I den motion som reservationen grundar sig på hävdas också att invandrarverket inskränker bidragsgivningen till organisationer vilka bygger på etnisk eller språklig grupptillhörighet. Man anser att detta ej stämmer överens med riksdagens beslut och vill att riksdagen skall ge till känna att organisationer med medlemmar av olika nationalitet inte skall utestängas från det här bidraget. Till detta är att anföra att det enligt riksdagens beslut ankommer på invandrarverket att utforma reglerna för bidragsgivningen. Enligt verkets bedömning kan man inte plottra bort de här medlen på alltför många organisationer. De får då icke avsedd effekt. Eftersom stödet skall gå till rikstäckande organisationer behöver det göra det möjligt för dessa att hålla ett centralt kansli med anställd personal. Urvalet av organisationer har därför med nödvändighet blivit starkt begränsad. Ett tiotal organisationer har fått bidrag. Som framgår av utskottsskrivningen har ansökningar inkommit från ca 50 organisationer, varav således ett fyrtiotal fått avslag. Med anledning av motionen förtjänar det påpekas att de organisationer som fått avslag på sina ansökningar i väsentlig grad fått detta på grund av att de inte uppfyllt övriga av riksdagen godkända krav, exempelvis kravet på rikstäckning. Utskotltsmajoriteten har inget att invända mot den prioritering som invandrarverket gjort i det här skedet men betonar att organisationer som består av medlemmar från flera nationer i och för sig inte bör uteslutas från bidrag om de uppfyller övriga förutsättningar. Angående yrkandet om förhöjt anslag vill vi framhålla att det här är fråga om en försöksverksamhet, som man bör avvakta utfallet utav innan ytterligare medel beviljas. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 3. Så några ord om reservationen 4. Folkpartiet yrkar på mera pengar till tidningar och tidskrifter, och herr Carlström har här tidigare i stor utsträckning i sitt anförande uppehållit sig omkring presstödet. Men det är ju en sak som vi inte har möjlighet att debattera i det här sammanhanget — det får vi återkomma till senare, när den propositionen blir föremål för behandling i riksdagen. 520 000 kr. vill man räkna upp anslaget med utöver propositionens förslag. Utskottet anser naturligtvis också att det är angeläget med fortsatt stöd till detta ändamål. Anslaget infördes förra året på förslag av utskottet och var då 400 000 kr. I år föreslås i propositionen en 50-procentig ökning.

Utskottet har precis som herr Strindberg tagit del av den information som från invandrarverket delats ut till samtliga invandrare. I publikationen Invandrare i Sverige står bl.a. följande att läsa på s. 40: "LO och socialdemokratiska arbetarpartiet, SAP, har ett nära samarbete. Det finns även ett organisatoriskt samband. En fackförening kan nämligen ansluta sig till ortens arbetarkommun och därmed till SAP. En enskild medlem kan reservera sig mot detta och därmed slippa bli partimedlem.” Vi tycker det är en klar och redig information som inte kan missförstås. Det har inte heller de övriga partiernas representanter ansett med undantag för moderata samlingspartiet. Vi kan naturligtvis förstå om herr Strindberg tycker att det är genant att det i den här informationen finns med en beskrivning av hur det såg ut i det här landet på den tid då herr Strindbergs parti hade ett avgörande inflytande i politiken. Vidare kan jag hålla med om att informationen är litet knapphändig om de aktuella förhållandena. Men enligt vad utskottet har inhämtat håller denna informationsskrift på att delvis omarbetas och kompletteras. Jag yrkar avslag på reservationen 5. Sedan återstår i sak två vpk-reservationer. Den första, reservationen 8, ansluter till motionen 2146 av herr Hermansson m.fl., i vilken man begär utredning av invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Man vill ha en kartläggning av alla de former av diskriminering som invandrare kan bli utsatta för. Herr Olsson i Stockholm har här alldeles nyss utförligt refererat motionen. När riksdagen förra året tog ställning till invandrarfrågorna beslöts att tillskapa ett organ för forskning på invandrarpolitikens område. Expertgruppen som sedan tillsattes har startat sin verksamhet, och såvitt utskottet kan finna måste det vara den gruppens uppgift att ägna sig åt just frågor av den typ som motionen berör. Utskottsmajoriteten kan, eftersom motionens krav redan är tillgodosett, inte se någon anledning till ytterligare åtgärd. Självfallet är det viktigt för en människa som inte kan landets språk att det finns tillgång till skicklig tolkhjälp den gång det verkligen behövs. Efter beslut vid de två föregående riksdagarna har olika åtgärder vidtagits för att bättre tillgodose dessa behov. Efter hand som den tolkutbildning som påbörjats eller planerats börjar ge resultat, bör också situationen bli bättre. I sammanhanget bör omnämnas det system för auktorisation av tolkar som riksdagen fattade ett beslut om förra året.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
Fru talman! Jag vill bara göra ett tillrättaläggande. Jag sade aldrig att jag fann bildmaterialet i broschyren genant. Däremot konstaterade jag att bildmaterialet var tendentiöst, och det är någonting helt annat. Fru Ludvigsson sade att broschyren är under omarbetning. Jag är medveten om det. Men utskottet hänvisar till den broschyr som f. n. finns. Majoriteten borde då klart ha sagt ifrån att broschyren är under om arbetning eftersom bildmaterialet skall vara ”objektivt och adekvat” som det heter. Då hade jag kunnat acceptera utskottets skrivning. Jag delar faktiskt inte uppfattningen att den information som invandrarna får när det gäller kollektivanslutningen är till fyllest. Som jag sade i milt inledningsanförande anser jag att man borde göra klart för dem att riksdagen har uttalat sig i denna fråga. Man borde också göra klart för dem hur det går till när mån reserverar sig - det är en sak som invandrarna inte gärna kan känna till.
Fru talman! Fru Ludvigsson nämnde att en stor del av de organisationer som begärt bidrag inte kunnat få det på grund av att vi har otillräckligt med medel. Jag känner mycket väl till detta och vet också vilka svåra följder det fått för dem som icke fått något bidrag. Jag vet också att invandrarverket i någon mån skärpt kraven för bidrag. Men även om ett undanröjande av kravet på etnisk och språklig grupptillhörighet enbart skulle innebära att ytterligare fem organisationer erhåller bidrag, är detta inte skäl nog att avslå vårt yrkande om en höjning av anslaget. Det måste enligt vår uppfattning höjas ändå, om de organisationer som är berättigade till bidrag skall kunna erhålla erforderliga medel.
Fru talman! Folkpartiet har alltså yrkat på ett höjt anstag. Jag skulle i detta avseende, i varje fall till viss del, kunna instämma i vad herr Strindberg sade i sitt anförande: Visst kan man väl hitta alla möjliga skäl till att öka på anslaget, både det nu aktuella och till andra ändamål. Men de anslag som är äskade och de summor som föreslagits i propositionen är insatta i sitt sammanhang och invägda i en total budget. Den som det minsta har sysslat med budgetfrågor i andra sammanhang —- och det har väl de flesta här i riksdagen — vet att man inte höjer bidragen utan att göra omprioriteringar eller anvisar medlen. Dot är en regel som man inte kan göra avkall på. Visserligen handlar det här om små summor, relativt sett. Men många små summor blir, om de är tillräckligt många, stora slantar. Vi ansåg inte att vi hade medel att lägga på för dessa ändamål.

Fru talman! I måndags i denna vecka rullade de första flyttbilarna ut från invandrarverkets lokaler på väg mot Norrköping. I slutet av maj skall hela verket vara på plats. Att flytta ett statligt verk är ett stort och långvarigt arbete. Förberedelser har pågått under lång tid. Alla i verket har på ett eller annat sätt varit engagerade, några mera sparsamt, andra under en stor del av arbetstiden. Ändå är inte själva det praktiska arbetet det viktigaste. Många medarbetare har inte kunnat flytta med. Olika skäl har gjort att man känt sig bunden i och till Stockholm. Successivt har man slutat och sökt sig nya arbeten. Denna process har varit och är fortfarande smärtsam. Självfallet har det påverkat arbetsuppgifterna. Ytterst är det invandrarna som drabbas när ärendebalansen växer. Invandrarverket har ända sedan beslutet om utflyttning kom haft svårigheter, och de kommer att följa verket i Norrköping under en lång tid. Riksdagen tog 1968 riktlinjer för utlänningspolitiken. Efterhand som antalet invandrare ökade visade det sig nödvändigt att slå fast ett antal principer. Men sedan gick flera år utan att det hände så mycket. Lösningen eller lösningarna skulle komma när invandrarutredningen var färdig. Under tiden fortsatte invandringen att öka, problemen blev större och invandrarnas förväntningar ökade, särskilt när en positivt mottagen utredning skulle förvandlas till en proposition. Även propositionen, som kom för drygt ett år sedan, fick ett välvilligt mottagande. Målen för invandringspolitiken bestämdes och medel ställdes till förfogande för att på olika sätt hjälpa invandrarna och deras organisationer. Propositionen väckte stora förhoppningar. Många års tillbakahållna förväntningar skulle kunna uppfyllas. Nu äntligen hade invandrarverket fått resurser. Om vi räknar med att ca 650 000 invånare i vårt land är invandrare så motsvarar det nästan 8 26 av befolkningen. De resurser invandrarverket har står på intet sätt i relation till denna andel av totalbefolkningen. De anslag invandrarverket fått för att sprida information eller fördela bland invandrarorganisationerna är mycket blygsamma. Däremot är antalet ansökningar och de summor som sökts betydande. De ökningar som föreslås i fp-reservationerna är väl dokumenterade. Särskilt intressant är reservationen .3 av center och folkpartirepresentanterna. Formellt handlar den om att utöka kretsen av organisationer som kan få verksamhetsbidrag. Reellt handlar den om en situation där anslaget är så snålt tilltaget att det, under förutsättning att det inte skall plottras bort, endast räcker till ett mindre antal organisationer. De prioriteringar invandrarverket gjort kan alltid diskuteras. Men lösningen ligger inte i att ta från en organisation och ge åt en annan. Lösningen heter mer pengar. Det har reservanterna insett. Invandrargrupperna i Sverige har bildat olika slag av föreningar och organisationer. Ofta bedriver man en livlig verksamhet. Många ger ut tidningar. Självklart är detta bra och viktigt. Det ger invandrarna hjälp att anpassa sig till svenska förhållanden och ger oss som är födda här möjlighet att lära känna och förstå invandrarnas kultur och särart. Samtidigt kan olika grupper skapa kontakt och kommunikation med sitt ursprungsland. Men det är viktigt att denna verksamhet får ett sådant stöd av det nya hemlandet att invandrarna ej upplever det som om den diskrimineras i förhållande till motsvarande inhemsk aktivitet. hetstidningar av dagspresskaraktär. Dessutom delar statens kulturråd ut pengar till tidskrifter. Invandrartidningarna får inte det här stödet. Invandrarverket har i stället ca 400 000 kr. att fördela. Denna situation är orimlig. Nu har invandrarverkets styrelse skrivit till konstitutionsutskottet och begärt att de tre tidningarna Eesti Päevaleht, Ruotsin Suomalainen och Finn Sanomat skall omfattas av det allmänna svenska presstödet. Om de här tre tunga tidningarna kom bort från invandrarverkets anslag skulle situationen för andra invandrartidningar lätta avsevärt. När nu även företrädare för det socialdemokratiska partiet insett att denna situation är orimlig och tagit konsekvenserna, får vi hoppas att regeringspartiet ändrar hållning. I arbetsmarknadsdepartementets budgetproposition ägnas stor uppmärksamhet åt en rapport, Zigenare i Sverige. Inrikesutskottet har också behandlat rapporten utförligt. De tjänstemän som i olika sammanhang arbetar med att hjälpa zigenarna kan lämna ganska chockerande uppgifter. Fortfarande är det t.ex. så att här i Storstockholm finns zigenarna i några få kommuner. Alla kommuner ansluter sig till principen att alla befolkningsgrupper skall ha samma rättigheter. Men när det kommer till praktisk handling, dvs. att ge zigenarna en bostad, har man ett otal skäl för att just den kommunen inte kan ta mot dem. Samma situation gäller andra invandrargrupper. Invandrarna är nu ofta koncentrerade till vissa bostadsområden. Detta är olyckligt och måste brytas. En annan likartad situation har uppstått genom den assyriska invandringen främst till Södertälje men också till Botkyrka. Vi har alla mer eller mindre blivit överraskade. De kommuner som fått ta stöten har upplevt stora svårigheter. Kommunerna har inte en förvaltningsapparat anpassad efter en sådan anstormning. Inte heller har polisen vare sig i Södertälje eller i Huddinge polisdistrikt kapacitet att klara ärendebelastningen. I dag finns det ungefär 3 000 assyrier i Södertälje enligt kommunens sociala myndigheter. Så sent som nätterna mellan den 28 och 29 och den 29 och 30 mars kom ca 200 assyrier från Libanon till Arlanda och Södertälje. De sociala myndigheterna i Södertälje måste nu ta hand om assyrierna. Man har hittills anställt 15 extra personer på socialkontoret och ändå blir det långa väntetider. Arbetsmarknadsverket har hittills lyckats ordna ca 325 förläggningsplatser. Detta skall ses mot bakgrund av att den assyriska gruppen i dag är ca 3 000 personer. Uppenbarligen har vi inte en beredskap för en sådan situation som denna. Ytterst är det ju enskilda människor som kommer i kläm. Det måste vara angeläget att regeringen vidtar åtgärder så att vi blir bättre rustade att möta en situation liknande den i Södertälje. | Eftersom fru statsrådet Leijon är vänlig nog att vara här i kammaren och lyssna på debatten skulle jag vilja ställa frågan om statsrådet och regeringen med anledning av den assyriska invandringen till Södertälje övervägt åtgärder för att bättre kunna ta emot invandrare, om en liknande situation skulle uppstå som den i Södertälje. Jag vill klart betona att jag inte frågar om dessa invandrare skall få stanna i Sverige eller inte — det är en helt annan sak — utan jag uppehåller mig vid den sociala situation som möter invandrarna. Oberoende av om de skall få stanna i Sverige eller inte blir det ganska långa utredningstider och det kan bli pressande. 1 Södertälje har man haft mycket stora svårigheter att möta den här situationen trots energiska insatser från kommunens sida.

Fru talman! Fru Ludvigsson, det här var inte en diskussion om vem som har ansvaret för utflyttningen och huruvida folkpartiet har deltagit i det beslutet eller inte. Det var ett kort konstaterande av att när en sådan utflyttning sker innebär det stora påfrestningar och ett väldigt merarbete för det verk som skall flyttas, och det innebär att ärendebalansen förändras ganska kraftigt i verket. Det kan fru Ludvigsson titta på — en hel del av detta syns i budgetpropositionen. Det har ännu mer accentuerats under senare tid när ett större antal anställda har slutat och det således skett personskiften på många befattningar.

Fru talman! De språkliga problemen för invandrarna är stora. Att kunna göra sig förstådd är viktigt. Att lära sig språk är en bra väg, men den är dryg och det är inte möjligt för alla att gå den vägen. Då finns det alltså möjligheter att använda tolk, men ibland finns det inte några tolkar. I invandrarverkets tidning Ny i Sverige läste jag en artikel i februari 1972. som handlade om hur man till någon del kunde lösa språkproblemen för invandrarna genom att förbättra tolkningsservicen på ett mycket enkelt sätt. Artikelförfattaren, som är mycket förtrogen med invandrarnas problem — särskilt de finsktalande invandrarnas —- skrev där att det finns en stor mängd människor här i landet som kan två språk, nämligen svenska och finska. Det är särskilt barn och ungdom från finsktalande hem, som har lärt sig svenska i skolan. Dessa unga skulle på olika håil i samhället — t.ex. på postanstalter, apotek, polisstationer, sjukhus, sjukkassor, skatteverk och olika sociala myndigheter — kunna bli värdefulla tillgångar när det gäller tolkning, om de blev anlitade just där behov av sådana tolkningar föreligger. Då kunde man tillämpa samma system som t.ex. i det samiska Norge, nämligen en meritvärdering av kunskaper i det främmande språket. På det sättet skulle en del av problemen kunna lösas. Vi tog upp denna fråga i motionen 1975:948, där vi föreslog att riksdagen måtte besluta att det skulle vara en merit att kunna ett språk som talas av invandrare, särskilt i områden med många invandrare. Inrikesutskottet skrev då i sitt betänkande, som det hänvisas till också i år, följande: ”En ökad rekrytering av flerspråkig personal är önskvärd hos myndigheter och institutioner på orter med större språkliga minoriteter bland befolkningen. Det kan därför vara berättigat att vid tillsättning av vissa tjänster tillmäta kunskaper i främmande språk ett särskilt meritvärde.” Detta var alltså helt i överensstämmelse med vad vi hade krävt. Men samtidigt avvisade utskottet motionskravet med hänvisning tll att motionen endast tog upp finländarnas problem och endast statliga tjänster. Detta gjorde att vi kom tillbaka i år med trepartimotionen 378, som behandlas i nu förevarande betänkande, och där utskottet också skriver mycket välvilligt. Man talar om den tolkutbildning som påbörjats eller planerats i finska, tyska, grekiska, serbokroatiska osv. Sedan säger utskottet att med hänvisning till förra årets uttalande anser utskottet att motionens krav är tillgodosett. Då har jag läst om vad som skrevs i fjol och jämfört med vad som står på s. 14 i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Förra gången skrev alltså utskottet att man ansåg önskemålen i motionen tillgodosedda. Skall man alltså tolka det så att kunskaper i invandrarspråk skall räknas som merit vid tillsättning av tjänst? Jag tycker det är alldeles självklart att man skulle kunna ha en sådan enkel bestämmelse. Likaså tror jag att vi då på ett smidigt sätt på många ställen och i många befattningar skulle kunna intressera människor att använda sig av sin tvåspråkighet. Därför vill jag gärna ha ett förtydligande av det som står i utskotltsbetänkandet.

Fru talman! När jag lyssnade på herr Göransson, fick jag den bestämda uppfattningen att nu kommer herr Göransson att avge en röstförklaring och tala om varför han ämnar rösta på vår reservation. Det var ju den enda logiska slutsatsen av herr Göranssons mycket starka betonande av invandrarorganisationernas roll. Men genom en häpnadsväckande vändning på slutet kom aldrig denna logiska slutsats, utan herr Göransson avfärdade vår reservation beträffande invandrarorganisationerna såsom överbud. Reservationen innebär en uppräkning av det nuvarande anslaget till invandrarorganisationerna med ytterligare 30 96. Herr Göransson försökte antyda att det inte gäller så litet pengar att det bara är fråga om ett överbud och ingenting att ta på allvar. Men om man ställer höjningen i relation till det anslag som faktiskt utgår, borde även det vara småpengar enligt herr Göranssons sätt att räkna. Om man känner så starkt för invandrarorganisationerna som herr Göransson gör, bör man inte missa det tillfälle som man har här i riksdagen i afton att öka invandrarverkets resurser för stöd till dessa organisationer. Det vore ett betydligt konstruktivare sätt än att dra upp er debatt om vilka tidningar man skall stödja eller inte stödja. Den frågan har vi med förtroende överlåtit till invandrarverkets styrelse, och jag tror att herr Göransson är kapabel att föra den debatten där. Det är ingenting som vi handlägger här i riksdagen.

Fru talman! Om herr Göransson vill ge ett bättre stöd till invandrarorganisationerna, kvarstår min rekommendation att han i så fall skall rösta på den reservation som behandlar dessa frågor. Det är det mest konstruktiva som går att göra här i kväll. Däremot lär riksdagen inte kunna fatta något beslut om hur invandrarverket skall fördela sina medel. Jag vill dessutom påminna om vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att vi i en motion har aktualiserat frågan om ökade resurser också för invandrartidningarna. Den motionen behandlas nu i konstitutionsutskottet. Min förhoppning är naturligtvis att konstitutionsutskottets behandling skall leda till ökade resurser för invandrartidningarna. Därmed bör även de problemen kunna få en tillfredsställande lösning.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå in i den här debatten och skall inte heller nu kommentera utskottsbetänkande eller reservationer, men jag vill ge ett kort svar på herr Strömbergs i Botkyrka fråga angående assyrierna, eftersom den berör ett svårt och aktuellt problem. Den 26 februari fattade regeringen ett beslut med konsekvensen att ett stort antal assyrier som kommit till Sverige från Turkiet skulle få stanna här. Det beslutet var inte bara så att säga ett formellt tillståndsbeslut, utan det var också noggrant förberett när det gällde möjligheterna att ta emot dessa människor i Sverige och att placera ut dem i andra kommuner än Södertälje där den mycket stora majoriteten av dem fanns. Samtidigt fattades beslut om visumtvång för resenärer från Turkiet. Sedan dess har heller inte några assyrier därifrån kommit till Sverige. Däremot har under de senaste veckorna ett mycket stort antal assyrier kommit från Libanon, där det som vi vet pågår ett inbördeskrig. Vi är i departementet mycket väl medvetna om de stora svårigheter som Södertälje kommun ställts inför, och det är inte rimligt att en kommun ensam får bära problem av det här slaget. Därför är vi intensivt sysselsatta med denna fråga, och vi har i stort sett lagt all annan verksamhet åt sidan. Vi samarbetar med myndigheter och självfallet med Södertälje kommun. Naturligtvis är det inte bara myndigheter som måste vara med i det här jobbet, om vi skall kunna klara av det. För det fordras också att andra kommuner är villiga att ställa upp, och tyvärr har vi väl i samband med det här arbetet upplevt att det inte på alla ställen finns så särskilt stor vilja till solidaritet med invandrarna eller med en annan kommun, i detta fall Södertälje, som blivit hårt drabbad. Jag hoppas att den inställningen från vissa andra kommuner kommer att ändras. Herr Strömbergs egentliga fråga var om vi hade övervägt åtgärder för att i framtiden bättre möta situationer liknande den som nu har uppkommit när det gäller assyrierna. Svaret på den frågan måste bli nej, därför att de svårigheter och problem som vi just nu akut står inför är de mest angelägna, som vi i första hand måste försöka komma till en lösning på.
Fru talman! Jag ber att få uttrycka min uppskattning över det svar som jag fick av statsrådet Leijon. Jag är tacksam för att statsrådet så klart markerar att man försöker hjälpa Södertälje kommun att lösa problemet. Tyvärr måste jag också säga att statsrådet har rätt när hon säger att en del kommuner inte har velat ställa upp. Vi har i flera kommuner här i Storstockholm upplevt det i många sammanhang. Det är ganska upprörande att man försöker komma undan sitt ansvar i en region som ändå är en gemensam arbetsmarknad där alla gemensamt borde bära också de här svårigheterna. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Fru talman! Det torde vara få områden där utvecklingen gått så fort och fått så genomgripande verkningar som när det gäller dataområdet. Givetvis är det angeläget att man ur rationaliseringssynpunkt utnyttjar de nya uppfinningarna, men detta får inte innebära att man därmed riskerar de enskilda människornas integritet. Moderata samlingspartiet har därför i sin partimotion krävt att hela detta problem tas upp till allvarlig prövning. Bevarandet av den enskilda människans integritet och frihet är enligt vårt sätt att se en av de mest allvarliga frågorna i nuvarande tid. Vi moderater har därför krävt att datainspektionen skall få yttra sig innan nya regiswer uppläggs. Vi har också motsatt oss att det under fjolårets riksdag beslutade centrala skatte och befolkningsregistret skulle bli ett centralregister. Samkörning av olika register kan medföra att uppgifter kommer att bli tillgängliga i en utsträckning som icke är förenlig med personlig frihet och integritet. Utskottet finner angeläget framhålla att det inte i sak är någon skillnad mellan de krav som vi ställt i vår motion och vad utskottet självt anser i denna fråga. Jag är glad. om så är förhållandet, och därför har vi i ett särskilt yttrande bara understrukit våra krav för att därmed ge uttryck för vad vi verkligen anser om den linje som vi vill att vårt land skall följa när det gäller framtidens dataregister. Nog är det ganska talande — och det visar hur allvarligt läget är — när en framstående dataman har vägrat att lämna de uppgifter som infordrats vid den senaste folk och bostadsräkningen under motiveringen att de uppgifter som där lämnas kan komma att missbrukas genom samkörning med andra dataregister.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

Fru talman!

ningskiljaktigheter mellan regeringens och motionärernas ståndpunkt i denna fråga.” Detta noterar motionärerna utan några direkta invändningar. Med detta citat ur skatteutskottets betänkande 1975/76:35 och med hänvisning till utskottets skrivning i övrigt i frågan ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande på alla punkter.

Fru talman! Annonsskatt infördes 1971 för att finansiera presstödet. Mot annonsskattens administration kunde knappast några anmärkningar riktas. Däremot påvisades direkt att den skulle komma att medföra en snedvridning så att reklamen i stället för att utnyttja annonser i tidningar Skatten på annonser och reklam Skatten på annon ser och reklam skulle söka sig andra vägar för att nå konsumenterna. Redan 1972 kompletterades därför annonsskatten med en reklamskatt, dvs. en skattebeläggning även av andra reklamvägar. Den senare skatten har kommit att framstå som mer kontroversiell än övrig indirekt beskattning. Även om förbättringar och förtydliganden har genomförts av riksdagen, framstår reklamskatten fortfarande såsom den punktskatt som i förhållande till sina administrationskostnader för såväl företag Som uppbördsmyndigheter ger minst till statskassan. Det saknas inte motiv för reklamskattens omedelbara avskaffande.

Det finns utan tvivel andra möjligheter att finansiera det så betydelsefulla presstödet.

Herr talman! Annons och reklamskatten har ju, som den föregående talaren sade, kommit till för att anskaffa medel för att täcka kostnaderna för presstödet: Vi har från moderata samlingspartiets sida motsatt oss denna form av beskattning, och vi har också gjort allvarliga erinringar mot den utformning som presstödet har haft. Sådana anmärkningar har vi också riktat mot den proposition som senare kommer att behandlas i riksdagen, och av den anledningen har vi begärt en översyn av formerna för presstödet och samtidigt en översyn av beskattningen av annonser och reklam. Allvarliga anmärkningar har alltid kunnat riktas mot denna beskattning på den grunden att den är administrativt besvärlig. Därmed följer också att den kommer att träffa mycket orättvist. Vidare har det för dem som beröres av denna beskattning och som närmast har att tillämpa den medfört mycket bekymmer och bryderi att avgöra i vilken utsträckning skatten gäller eller inte gäller. Det är naturligtvis mycket otillfredsställande. Därför är det befogat att göra en närmare Översyn. Under fjolårets riksdag fick de icke socialistiska partierna framgång och vann en lottdragning här i riksdagen, vilket innebar att vissa synnerligen anmärkningsvärda verkningar av den här beskattningen borttogs. Det finns anledning att se vad detta kommer att medföra för för bättringar, och därför har vi från moderata samlingspartiet den här gången inte funnit skäl att framställa något direkt yrkande.

Herr talman!

Behovet av sådant stöd har inte minskat sedan dess. Nyligen avlämnades en proposition med förslag om uppräkning av presstödet från 122 milj.kr. till 196 milj.kr. Den allmänna reklamskatten. som kom 1972, genomfördes med syfte att skapa större neutralitet i beskattningen mellan olika former av reklam. Riksdagen har sedan varje år prövat annons och reklamskatten. I vissa stycken har de ursprungliga bestäramelserna reviderats. Herr Hörberg har tagit fasta på det i sin reservation och tar bl.a. detta som motivering för att nu föreslå en avveckling av skatten. Jag har litet svårt att följa den tankegången. Det kan knappast vara något fel att bestämmelser, som visat sig svårtillämpade, revideras och att man fortlöpande söker åstadkomma förenklingar. Revideringarna har främst gällt beskattningen av reklamtrycksakerna, och utskottet medger att det är på detta område som beskattningen fått den minst tillfredsställande lösningen. Beskattningen av reklamtrycksakerna svarar för ungefär en fjärdedel av de sammanlagda reklaminkomsterna. Den övriga delen av reklambeskattningen fungerar utan några mer påtagliga problem. Att man nu, som herr Hörberg föreslår, skulle avveckla hela beskattningsområdet för att den förstnämnda delen är krånglig, är enligt mitt förmenande att ta till större våld än vad nöden kräver. Det gäller i stället att konstruktivt söka finna bättre lösningar för att komma till rätta med problemen. Enligt vad utskottet erfarit pågår det ett arbete för att söka åstadkomma enklare lösningar än de nu gällande i fråga om beskattningen av reklamtrycksakerna. Annons och reklamskatten inbringade 132,3 milj.kr. under 1975, och det är inte ett så ringa belopp som man vill göra gällande i reservationen. Herr talman!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 Skatten på annon ser och reklam Skatten på annon ser och reklam 160
Herr talman! Jag vill helt kort säga till herr Carlstein att vi är fullt överens om att behovet av presstöd inte har minskat sedan 1971, som han uttryckte det, snarare tvärtom. I mitt tidigare anförande sade jag även att andra finansieringsvägar utan tvivel är möjliga. På sin tid anvisade också folkpartiet andra sådana. Att jag denna gång tar upp frågan om att avskaffa heia annons och reklamskatten beror ju på att vi faktiskt inte har lyckats skapa en rimlig och väl fungerande beskattningsform för reklamtrycksakerna, enligt mitt och mångas förmenande. Och om vi då inte vill ha kvar den snedvridning som vi hade under 1971 mellan annonsskatt och annan reklamskatt så måste vi alltså avskaffa alltihop. Det är det mitt yrkande innehåller.
Herr talman!

Herr talman! I de motioner som folkpartiet väckte vid de tillfällen då de två skatterna infördes fanns förslag om hur man skulle täcka kostnaden för presstödet. den det ej vill röstar nej. Jjande resultat: